Herr talman! Somliga lär under sömnen, andra glömmer. Herr Wiklund i Härnösand tillhör tydligen de senare, då han menar att jag i går i mitt anförande godtog de ekonomiskt snäva ramar som vi har att röra oss inom när det gäller vuxenutbildningen men att jag skulle ha sprungit ifrån detta genom att framföra en rad önskemål. Vad jag gjorde, herr Wiklund, var att jag belyste eller ville belysa konsekvenserna av godtagandet av dessa ekonomiskt snäva ramar. Men jag vidhåller att jag godtagit dem. Jag godtog dem också i vad gäller det speciella centrala anslaget till studieförbunden, vilket herr Wiklund själv konfirmerade här. Där hade han alltså inte glömt under sömnen tydligen. Flerårsplanläggningen är ett led i försöket att undvika alltför ryckiga medelsanvisningar. Om man skall ta ställning till medelsanvisningen bara år för år kan det inte undvikas att det då blir ryckvis. Vad gäller de heltidsanställda lärarna i vuxenutbildningen så är det riktigt att utskottet säger att man saknar tillräckligt underlag. Det är möjligt att utskottet saknar det, men det finns en hel del underlag att bygga på som motiverar inrättandet av sådana tjänster. Det går att ta reda på de erfarenheter som man har samlat inom lärarförbunden. I elevförbundet, de vuxenstuderandes förbund, finns också en hel del material. Vårt förslag, som vi alltså har reserverat oss för, att göra ett försök, som vi kallar det, med sådana fast anställda lärare och huvudlärare inom vuxenutbildningen ger ju helt enkelt ytterligare en möjlighet att skaffa sig ännu bättre underlag för den slutgiltiga bedömningen. Dessa lärare kommer och de kommer säkert ganska snabbt. Det går inte att undvika inom lärarorganisationen för vuxenutbildningen. Jag har tidigare inte sagt något om att bidrag till central kursverksamhet är förbehållet löntagarorganisationernas medlemmar. Det är kanske svårt att finna en viss regel här, men det torde inte vara omöjligt. Det är givetvis helt omöjligt för mig att på ögonblicket ge några anvisningar, men jag vill bara ha slagit fast — och det vill jag att både herr Wiklund och herr Moberg skall instämma i — att det är principiellt oriktigt att utbildning och behovet och kravet på sådan skall kopplas till en viss organisationstillhörighet. All sorts utbildning bör ju vara öppen för alla oavsett vilken organisation de som medlemmar tillhör.
Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten. Jag skall bara be att få tillrättalägga vad jag sade i går, eftersom herr Wiklund i Härnösand gav en felaktig redogörelse för det. Jag inledde med att tala om att UNESCO planerar att nästa år hålla en världskonferens angående vuxenutbildning. Jag sade att man i åtskilliga länder och även i vårt land håller på att behandla frågorna inför konferensen. Jag gjorde ingen jämförelse länder emellan, och jag nedvärderade på intet sätt Sveriges möjligheter att konstruktivt bidraga till konferensens arbete det kommande året. Jag vill sluta med att säga att den tolkning som herr Wiklund i Härnösand gav av det förhållandet att jag tog upp den internationella aspekten på vuxenutbildningen kanske bäst belyses av att han i inledningen av sitt anförande beklagade, att denna debatt hade gått utanför vad som behandlats i betänkandet. Jag tycker att det skulle vara ytterligt beklagansvärt, om en så angelägen och viktig fråga som vuxenutbildningen inte skulle kunna bli föremål för en något så när allmän debatt i samband med att utskottsbetänkandet behandlas. Jag tar mig friheten att tycka att man i en sådan allmän debatt också har rättighet att beröra internationella synpunkter på frågan.

Herr talman! När det gäller statsbidrag till de organisationer som nämns i reservationen 3 hänvisar herr Wiklund i Härnösand till vad som sades i fjolårsdebatten dels av statsrådet, dels av representanter för reservanterna vid det tillfället och menar att detta gäller även i dag. Ja, det kan hända att herr Wiklund tycker att så är fallet och att det inte är något att göra åt det. Jag tror ändå att man skulle relativt lätt kunna finna avgränsningar som kunde fånga in ytterligare en del organisationer vilka till sin konstruktion och till sin verksamhet är tämligen likartade. Och vad som är ännu viktigare: medlemmarna av de organisationer som vi talar om i reservationen har ungefär samma utbildningsmässiga utgångsläge och ekonomiska förutsättningar, vilket gör att det vore rimligt att försöka få in dem i detta system. Det här uppfattas som en stor orättvisa och som en diskriminering och man har — vilket jag tycker är lättförklarligt — väldigt svårt att förstå att det skall behöva vara så avgränsat och snävt med tanke på att dessa organisationer i stort bedriver samma form av verksamhet.

Herr talman! Det måste väl ändå vara riktigt att studieförbunden får resurser att bedriva aktiv verksamhet för att nå dem som alla är ense om bör nås av utbildningsutbudet. Alla undersökningar som hittills har gjorts visar nämligen att vuxenutbildningen inte främst nått dem som har den lägsta skolunderbyggnaden. Jag erinrar om statistiska centralbyråns siffror för ett par år sedan, som visade att över tre fjärdedelar av de vuxenstuderande hade mer än åtta års folkskola, samtidigt som mer än 70 procent av arbetskraften har kortare grundutbildning än åtta år. Jag menar att det gäller att stimulera de stora grupperna med låg utbildning, och det gör man inte genom njugghet mot studieförbunden, som ändå är den kanske främsta kontakten med människorna bl.a. ute på olika arbetsplatser.

Herr talman! Vad jag sade var endast att jag beklagade att vi icke kunde ge studieförbunden större anslag till deras centrala verksamhet. Någon som helst kritik mot den uppsökande verksamheten har jag icke riktat. Jag berörde över huvud taget inte den speciella saken i mitt anförande, herr Wiklund, Däremot sade jag — och det upprepar jag gärna — att litet allvarligt är det att kommunernas stöd till studieförbunden har en tendens att bli mindre generöst och helhjärtat. Det kan jag vittna om från en kommun som onekligen står mig mycket nära. Jag har liknande erfarenheter från andra håll i landet. Den tendensen har naturligtvis sin förklaring. Kommunerna tänker mera på sin egen vuxenutbildning, på den kommunala vuxenutbildningen, det är helt naturligt, men faktum kvarstår och jag beklagar att det blivit på det sättet. Jag hoppas bara att man skall ändra sig på den punkten, där man alltså blivit mindre generös.
Herr talman! Med hänvisning till den förhoppning som herr Wiklund i Härnösand ställde i sitt sista inlägg, där han bad om ett konkret förslag angående andra löntagarorganisationer — han nämnde LRF -— kan jag säga att jag lovar att ett sådant förslag skall komma till nästa års riksdag.

Herr talman! I en reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28 som behandlas under detta avsnitt har vi yrkat att riksdagen skall bifalla motionen 1 357 av fru Mogård och herr Nordstrandh. Vi anser att begränsningarna i § 5 enligt propositionens förslag, som innebär att den som bedriver sina studier på minst halvtid inte skall få studiemedel utan att redovisa särskilda skäl, bör utgå. Vi anser liksom övervägande antalet remissinstanser att det bör överlåtas på den enskilde att själv avgöra om han skall bedriva sina studier på heltid eller på halvtid. Eftersom största delen av studiemedlen är lånemedel anser vi, att det är oriktigt att studiemedelsnämnderna skall avgöra om rimliga skäl för deltidsstudier föreligger. Det blir också ett onödigt administrativt krångel som kan kosta mer än det smakar och som ger utrymme för orättvis behandling av en viss sökande jämfört med en annan i ungefär samma situation.

Herr talman! Vi har i går kväll och i dag fått dokumenterad den starkt ökade anslutningen till vuxenutbildningen, och det har i sin tur aktualiserat frågan om att socialt studiestöd skall kunna utgå även vid deltidsstudier. I den proposition som nu behandlas, propositionen nr 37, har man i ett avsnitt tagit upp det sociala studiestödet. Man legaliserar nu deltidsstudier genom att här föreslås att studiemedel skall kunna utgå med hälften av fulla studiemedel när det är studier på halvtid. Det innebär således att den som studerar på deltid kan få 35 procent av basbeloppet per termin, I fråga om barntilläggen görs däremot ingen reduktion utan barntillägg kommer att utgå med samma belopp som vid heltidsstudier. Men i propositionen är det inte helt grönt ljus för deltidsstudierna.

Här görs en klar avgränsning mellan ungdomsstuderande och äldre studerande.

Däremot bör de som går direkt från gymnasiestudier till högre utbildning inte utan prövning få studiemedel vid deltidsstudier. Reservanterna hänvisar till vad en hel del remissinstanser sagt att var och en bör ha rätt att själv avgöra om man vill bedriva deltidseller heltidsstudier. Både statsrådet och utskottet anser det principiellt riktigt att människor själva skall få avgöra om de vill studera på heltid eller deltid.

Studiemedelsutredningen har anfört att rimliga skäl kan anses vara engagemang i studentorganisationer och i aktiviteter inom organisationslivet även utanför studenternas omedelbara intresseområde, vård av nära anhörig, framskridet havandeskap, svårare handikapp eller långvarig sjukdom. Rimliga skäl skall också anses föreligga för den som bedriver elitidrottsövningar. Jag vill särskilt understryka betydelsen av att ett rimligt skäl anses vara att man vårdar nära anhörig. Det kan ju många gånger vara så att man har föräldrar eller någon annan nära anhörig — en handikappad t.ex. — som man måste hjälpa till att vårda, men att det inte är större börda än att man vid sidan om kan bedriva halvtidsstudier.

Jag tror att de farhågorna är mycket överdrivna. I lagtexten är det ju principerna som är fastslagna. När det sedan gäller direktiven har, som jag här antytt, statsrådet mycket klart anslutit sig till de synpunkter som studiemedelsutredningen lagt fram i fråga om vad man skall anse som rimliga skäl. Gränsen mellan ungdomsstuderande och studerande i vuxenutbildning kan naturligtvis i vissa fall vara flytande, men sedan vi fick den kommunala vuxenutbildningen har vi väl alla rätt klart för oss vad man menar med studerande i vuxenutbildning. Man får skilja mellan vuxenstuderande och dem som studerar i vuxenutbildning, för inom studiemedelssystemet finns ju även vad som kallas vuxenstuderande, dvs. sådana som bedriver ungdomsstudier men är så pass gamla att de är skilda från föräldrarnas ekonomiska situation. Vi menar väl i allmänhet med vuxenstuderande i vuxenutbildningen dem som av ekonomiska eller sociala skäl inte under ungdomstiden fått tillfälle att studera. Jag fäste mig i går kväll vid att herr Nordstrandh sade att det inte är en ungdomsskola som skall överföras till vuxenutbildningen.

Detta betraktelsesätt måste innebära att vederbörande är så etablerad på arbetsmarknaden att det är nästan nödvändigt för honom eller henne att klara studierna vid sidan om sitt arbete, och då helst genom deltidsstudier. SVUX säger också att man vill definiera dessa som är i vuxenutbildningen så, att de har en för vuxna typisk social roll i samhället. De förbättringar som vi i dag diskuterar för denna grupp och för en del andra gäller endast studiemedelsdelen inom den sociala studiehjälpen.

Innan den frågan är löst kan det vara skäl att inte fastställa några bestämda kriterier för vuxenstuderande utan liksom nu betrakta dem som efter en längre tids förvärvsarbete upptar studierna såsom vuxenstuderande.

Herr talman! Jag kommer senare att yrka bifall till utskottets hemställan,

Vårt yrkande gällde igångsättande av en sådan uppsökande verksamhet på försök, inriktad på de hemarbetande, Utskottet har kommit ifrån ett eget ställningstagande och har bara kunnat notera att en sådan uppsökande verksamhet kommer till stånd inom FÖVUX. Avslagsyrkandet beträffande motionen är därför formellt, och i sak har syftet med motionen uppnåtts. Inte desto mindre saknar jag en viljeyttring från utskottets sida, och jag skulle gärna vilja att den kom fram i den här diskussionen, Detta är nämligen ingen liten fråga — hur man skall aktivera de hemarbetande kvinnorna för studier. Det gäller ju en mycket stor grupp. Av de gifta kvinnorna är fortfarande cirka hälften hemarbetande. I åldrarna 25—34 år är det nära hälften av de gifta som inte förvärvsarbetar, och i åldrarna 35-44 år är det ungefär en tredjedel. Åldrarna 25—45 år passar för utbildning och bland dem en stor grupp som behöver utbildning och som önskar utbildning. Man brukar säga att vi ibland dessa kvinnor har vår viktigaste latenta arbetskraftsreserv, som bör mobiliseras, och naturligtvis är det så. Många vill inte någonting hellre än att ta ett förvärvsarbete, under förutsättning att ett sådant kan erbjudas på deras hemort och att i förekommande fall barntillsynsfrågorna kan lösas. Men skall nu dessa kvinnor göra sig själva rättvisa, då de träder ut på arbetsmarknaden, är det viktigt att de får del av den utbildning som samhället bjuder och som kan passa just dem. Nu vet vi att det i och för sig inte är svårare att få med kvinnor än män i olika slag av vuxenutbildning — det är snarare tvärtom, generellt sett. Men det gäller för kvinnor liksom för män att de som främst ställer upp är de som har tämligen god utbildning. Det har ju sagts i den här diskussionen åtskilliga gånger redan. Och en undersökning bland kvinnorna visar exempelvis att den grupp på 72 procent av kvinnorna som bara har folkskola svarar för endast 21 procent av de vuxenstuderande. Från gruppen med nioårig skola, realskola eller flickskola, som utgör 23 procent av hela kvinnogruppen, kommer däremot 68 procent av de vuxenstuderande. Och ser vi på studenterna, som bland kvinnorna är 5 procent, så finner vi att de utgör inte mindre än 11 procent av de vuxenstuderande. Alla undersökningar som görs om hur man spontant anmäler sig till vuxenstudier visar upp sådana här siffror. Därför är olika experiment som görs inom FÖVUX för att vid olika arbetsplatser fånga upp intresset och stimulera till studier oerhört viktiga. Motsvarande arrangemang inriktade på de hemarbetande var vad vi föreslog, och jag har under hand inhämtat att en sådan verksamhet i liten skala skall komma till stånd inom FÖVUX. Vad utskottet tycker om saken vet vi inte, men jag hoppas att det kan komma fram i dag. Jag vågar mig på att adressera några synpunkter direkt till statsrådet och däri lägga in en vädjan att ägna den här saken litet extra uppmärksamhet. FÖVUX går säkert till verket med de bästa intentioner men har ju tämligen blygsamma resurser för att göra experiment med uppsökande av de hemarbetande kvinnorna på de sex orter i vårt avlånga land som det gäller. Skall det lyckas behövs intresse och uppmuntran från departementet att pröva nya, okonventionella metoder att nå fram till kvinnorna.

Kampanjen var närmast arrangerad av arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadens kvinnonämnd under parollen ”Ta steget ut — utbildning ger möjligheter”. Det blev ett stort genomslag i massmedia, och man aktiverade kvinnor långt utanför det primära målområdet, som var delar av sydvästra Storstockholm.

Inte desto mindre är jag tveksam om det är sådant som resurserna i fortsättningen främst skall utnyttjas till. Alla goda krafter som nu arbetar inom vuxenutbildningen, från departementen över skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsverket och ner till kommunernas vuxenutbildningsråd, borde som jag ser det ställa upp för att försöka knäcka nöten hur vi skall nå de tidigare svagt utbildade. Det är en svårknäckt nöt, det vet vi, men vi måste gripa oss an med att försöka knäcka den. När jag här har dragit in Skärholmen, har jag också velat framhålla att här finns ett arbetsområde som skall bearbetas av två departement, två ämbetsverk, och i kommunerna skall verksamheten sammanstråla i vuxenutbildningsråden.

Lyckas det, så blir vuxenutbildningen ett krafttillskott för de hemarbetande kvinnorna i lika mån som för andra grupper. Och det är inte bara så att man då ökar värdet hos den latenta arbetskraftsresursen, utan de hemarbetande kvinnorna får också då en chans till självförverkligande — och det är en stor sak! Jag hoppas därför på ett aktivt intresse för experimentet som FÖVUX gör i Kalix, Luleå, Malmö, Norrköping, Älvdalen och Södertälje. Det är naturligtvis en liten detalj i det stora sammanhanget, och det löser inte problemen, men det kommer att ge en mycket nyttig belysning av de problem som jag här har berört. Herr statsrådet talade om att vi letar efter de rätta metoderna, och detta är en väg att gå för att hitta dem, Det kostar också en spottstyver i förhållande till de stora belopp som anvisas i förevarande betänkande från utbildningsutskottet. Den lilla summan får inte vara en mätare på riksdagens intresse att tackla frågan om de hemarbetande kvinnornas vuxenutbildning.

Herr talman! Låt mig då tala om för utskottets talesman att det experiment som görs inom FÖVUX — om det sker med anledning av motionen vet jag inte — just består i en uppsökande verksamhet.

Herr talman! Jag vill anlägga några synpunkter på utbildningsutskottets betänkande nr 13.

Denna styrmekanism tror jag inte bara måste bestå av särskilda intagningsnämnder, utan man måste också göra en kraftig satsning på uppsökande verksamhet, inte minst genom och i samarbete med löntagarnas egna organisationer.

Förhoppningen är att flera av de synpunkter och tankegångar som förts fram i LOVUX II skall beaktas och efter hand få praktisk tillämpning. En väsentlig fråga som snarast bör lösas på ett tillfredsställande sätt är löntagarorganisationernas egna studieorganisatörers ställning på arbetsplatserna. Jag ämnar inte närmare gå in på vad som sägs i LOVUX II rapporten utom när det gäller vad man i utskottsbetänkandet uttalar om obligatoriskt inrättande av vuxenutbildningsråd. Utskottet går i det sammanhanget emot vad som anförs i motion 1309 om obligatoriskt inrättande av vuxenutbildningsråd i kommunerna.

Jag hoppas också att vuxenutbildningsråden kommer att fungera som intagningsnämnder ute i kommunerna och att en av utskottets avslagsmotiveringar till motion 1309 på s. 8 skall uppfattas som ett påpekande om hur man anser att det skall vara och vem som bör handha uttagningsverksamheten i kommunerna.

Frågan kommer att bevakas och aktualiseras motionsvägen vid kommande riksdagar om inte tillfredsställande lösningar kommer till stånd. Till sist vill jag, herr talman, säga ett par ord med anledning av vad som sades här i går kväll. Jag tror det var herr Nordstrandh som gjorde sig till talesman för studieförbunden. Jag vill bara säga att han inte är ensam om att föra deras talan. Vi är många som har skrivit under motion 1309, som har väckts av en del socialdemokrater som samtidigt är aktiva ABF-are. I den har vi framfört en del synpunkter inte minst när det gäller de lågutbildade. Vi tycker nog att vi fått gehör på en väsentlig punkt, nämligen när det gäller användandet av det tvåprocentiga statsbidraget, som enligt utskottets skrivning skall kunna användas för uppsökande verksamhet i syfte att, som jag tidigare sagt, nå kontakter med de sämst utbildade. Det måste ändock vara dem som man bör ägna det största intresset och försöka skapa studieaktiviteter för. Jag tror att man har den bästa möjligheten att klara detta genom samverkan med deras egna organisationer.

Herr talman! Jag har begärt ordet inte för att riva i gång någon ny debatt i frågan om vuxenutbildning utan därför att jag på mycket nära håll sett problemen, såsom medlem av den statliga kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX. Jag skall inte röja några hemligheter från utredningsarbetet utan endast nämna om det inför kammaren som jag anser mig ha rätt att säga och som kan vara av intresse i den här frågan. SVUX:s ordförande, riksdagsman Lars Larsson i Lotorp, avled som bekant för en kort tid sedan och skall ersättas med någon annan. Vi ägnade oss åt en genomgång av de viktigaste nu existerande studiesociala systemen, alltså studiehjälpen på i huvudsak gymnasial nivå, studiemedel inom i huvudsak eftergymnasiala utbildningar samt arbetsmarknadsutbildningen. Uppgifter införskaffades också om vuxenutbildningen och dess finansiering i ett antal andra länder, bl.a. England, Frankrike, östblocket och Canada, vilka bedömdes vara av ett visst intresse för utredningens arbete. Jag har också fått ta del av en kartläggning av olika typer av vuxenutbildning som förekommer i vårt land och deras omfattning. Totalantalet vuxna, som under ett år i slutet av 1960-talet kom i kontakt med någon form av organiserad utbildning, uppgick enligt den företagna inventeringen till drygt 2,2 miljoner. I flertalet fall rörde det sig dock antingen om kurser av kort varaktighet eller också om mycket extensiva studier. Av totalantalet 2,2 miljoner utgjordes nästan 1,5 miljoner av deltagare i studiecirklar, som anordnats av studieförbunden. Det är klart att utredningsarbetet är i osedvanligt hög grad beroende av innehållet i politiska beslut, som ännu inte är fattade här i riksdagen. Den viktigaste frågan är naturligtvis vilken ungefärlig kostnadsram som kan gälla för ett framtida studiesocialt stöd för de vuxna. Ett litet räkneexempel kan antyda frågans räckvidd och problemens storlek inte minst ur ekonomisk synpunkt. Antalet personer i Sverige i dag i åldern 20 — 65 år, som endast har folkskola som allmän utbildning — här bortses från att vissa personer i gruppen har yrkesutbildning — uppgår till drygt tre miljoner. Om man då tänker sig att dessa personer i genomsnitt skulle erhålla studiestöd för ett års studier vardera och att detta studiestöd skulle behöva uppgå till i genomsnitt 15 000 kronor per år, blir totalkostnaden för enbart studiestödet 45 miljarder kronor. Lägger man till vissa andra kostnader i form av t.ex. skattebortfall under utbildningstiden och kostnader för undervisning m.m. kan totalkostnaden beräknas ligga i storleksordningen 70 miljarder kronor, Till detta kan man göra beräkningar av motsvarande slag för vuxenstudier på gymnasial nivå och på högskolenivå. Slutsumman av beräkningar av detta slag kan lätt — beroende på de olika antaganden som ligger bakom — sluta på över 100 miljarder kronor. Det låter ju fantastiskt i detta sammanhang. Detta belopp skall emellertid periodiseras på ett antal år, låt säga tjugo, varvid den årliga kostnaden skulle bli i storleksordningen 5 miljarder kronor, dvs. ett belopp som motsvarar större delen av det anslag som i dag via statsbudgeten anvisas för utbildningsändamål. Denna beräkning avser bara en ansats för s.k. överbryggande utbildning, dvs. en vuxenutbildning som syftar till att ge dagens vuxna samma utbildningsmöjligheter som dagens ungdomar har för att överbrygga den generationsklyfta som finns i utbildningsavseende. Till detta kommer den vuxenutbildning som avser personer som redan har en god eller åtminstone normal ungdomsutbildning. De sifferexempel som jag gav ger anledning till frågor om vilken dimensionering av vuxenutbildningen som för framtiden är samhällsekonomiskt acceptabel. Detta i sin tur reser problem om vilka grupper i samhället som främst skall prioriteras vad gäller tillgången till vuxenutbildning och vilka slag av utbildning som skall prioriteras för de vuxenstuderandes del. Vidare uppstår frågor om i vilka former utbildningen skall distribueras med tanke på vad detta får för effekter vad gäller studiernas organisation på heltids-, deltidseller fritidsstudier med de konsekvenser detta får för utformningen av studiestödet. En annan fråga gäller styrmekanismerna i utbildningssystemet, något som statsrådet Moberg tidigare var inne på. Här gäller det att avgöra vilka styrningar som är önskvärda eller nödvändiga, hur dessa skall åstadkommas samt vilka roller i detta sammanhang som skall tilldelas studiefinansieringen respektive andra styrfaktorer. En av de centrala punkterna är vidare hur ett nytt studiestödssystem skall finansieras, De finansieringskällor som kan vara aktuella tycks vara de studerande själva, staten — genom skatterna — och arbetsgivarna, Nu kommer i höst ut en debattskrift angående studiefinansieringen, som kommer att stimulera debatten. Då kommer vi att få ytterligare material.

Herr talman! Det har varit en lång och intressant debatt om vuxenutbildningen som berört det mesta inom detta område. Fru Lewén-Eliasson har mycket vältaligt beskrivit de hemarbetande, lågutbildade kvinnornas situation. Jag kommer i övrigt inte att kommentera debatten och bortser i mitt anförande helt från de ekonomiska problem som kan uppstå när vuxna skall sätta sig på skolbänken igen. Men det finns också andra hinder, I debatten kring vuxenutbildningen har mycket riktigt konstaterats att de flesta vuxna har en sexeller sjuårig folkskola. Det är helt riktigt att satsningen då görs för dessa grupper. Det bekymrar mig emellertid att prioriteringen endast gäller kurser på grundskolans högstadium, därför att det i det här landet finns en stor grupp vuxna som är medelålders och som endast med svårighet kan deltaga i högstadiets kurser. För många av dessa vore den lämpliga studienivån grundskolans mellanstadium. På 1920-talet och ända in på 1930-talet betydde sexårig skolgång ingalunda detsamma i olika delar av landet, Vilken skolgång som erbjöds berodde på var i landet man bodde. I mitt hemlän omfattade folkskolan en termin om året i sex år. Alla klasser undervisades i samma rum av en småskollärare, som verkligen gjorde beundransvärda insatser, Man förstår att det var alldeles omöjligt att ge dessa elever samma start som de elever fick som kunde gå i skola två terminer om året. Dessa lärare, som jag nämnde, fortsatte nästa termin i en annan by för att göra om samma insats där. — Det beaktas måhända inte tillräckligt vilken betydelse skillnaden i studieårets längd har inneburit. Jag skall också ta ett annat exempel. Numera får alla barn läsa engelska från mellanstadiet.

Det är min förhoppning att man i den fortsatta utbyggnaden av vuxenutbildningen verkligen beaktar dessa problem. Man förstår att många i de försummade generationerna blir hämmade då den gymnasiala utbildningen — för att nu inte tala om den akademiska — ofta får stå i förgrunden i debatten, Jag hoppas att prioriteringen i framtiden kommer att omfatta också mellanstadiets kurser.

Herr talman! Sverige har sedan snart ett tjugotal år tillbaka deltagit i ett sameuropeiskt forskningsprojekt av betydande omfattning, det s.k. CERN-projektet, vars laboratorier och administration är förlagda till Meyrin, strax utanför Genéve i Schweiz. Den forskning som där bedrivs är ren grundforskning inom den gren av fysiken som kallas elementarpartikelfysik. Den experimentella delen av denna forskning kräver mycket stora anläggningar av skilda slag, främst acceleratorer vilka drar dryga kostnader. De höga kostnader som denna typ av forskning kräver har också varit en av de främsta anledningarna till att CERN-projektet utformats som ett sameuropeiskt projekt. För att denna forskning skulle kunna bedrivas i Europa utanför Sovjet med denna omfattning har det varit nödvändigt med ett samarbete mellan ett stort antal länder. Men trots att CERN-anläggningarna finansieras av ett flertal stater tillsammans har de nationella kostnaderna för deltagandet varit betydande. Enligt uppgifter som framkommit har Sverige sedan 1950-talet hittills satsat omkring 113 miljoner kronor på CERN. Detta är — när det gäller forskningssammanhang — ett mycket aktningsvärt belopp. Vad det nu gäller enligt proposition nr 55 och enligt utbildningsutskottets betänkande nr 18 är frågan om Sveriges deltagande i finansieringen av en ganska kraftig expansion av verksamheten vid CERN. Överenskommelse har efter en lång förberedelseperiod träffats om byggandet av en ny s.k. storaccelerator, en 300 GeV accelerator i anslutning till de tidigare anläggningarna i Meyrin. Denna nyanläggning har av de involverade forskarna bedömts som nödvändig om den europeiska elementarpartikelfysiken skall kunna utvecklas och hålla någorlunda jämna steg med den forskning inom området som bedrivs i USA och Sovjet. Totalkostnaderna för detta nya projekt belöper sig till ca 1,4 miljarder. Sveriges andel av kostnaderna uppgår till sammanlagt 52 miljoner kronor fördelade över en åttaårsperiod, i genomsnitt således 6,5 miljoner per år. Även detta är naturligtvis i forskningssammanhang ganska aktningsvärda belopp. Och med utgångspunkt bl.a. i denna ökade ekonomiska satsning på CERN-projektet har det i vårt land kommit till stånd vad man skulle kunna kalla för åtminstone en allmän inledning till en forskningspolitisk debatt. Den debatten har förts, kan man säga, på två plan. För det första har företrädare för helt andra ämnesområden ifrågasatt om det är riktigt att anslå så stora summor av våra knappa forskningsresurser till områden inom ämnet fysik. Är det inte lyxforskning, har dessa kritiker frågat, att Sverige t.ex. skall satsa 200 miljoner kronor för att försöka förstå materiens innersta uppbyggnad? Skulle inte dessa medel kommit till bättre användning om de i stället lagts på t.ex. biologiska ämnen, miljövårdsforskning och samhällsforskning? De prioriteringsproblem som här antytts är — det erkänner väl alla — svåra. Jag skall inte här närmare gå in i den debatten. Men jag vill gärna säga att jag tycker att det är utomordentligt angeläget att den har kommit i gång och jag hoppas att den inte avstannar. Allteftersom kostnaderna för forskningen inom olika områden stiger blir det allt angelägnare med en seriös och övergripande diskussion om prioriteringen mellan olika områden. Och jag vill gärna efterlysa ett mera gediget material som underlag för en sådan diskussion. Politikerna behöver, tror jag, som beslutsunderlag i de här frågorna omfattande sammanställningar och redovisningar inte minst från företrädare för de olika forskningsområdena. I annat fall är risken stor att tillfälligheter och ganska lösliga överväganden avgör de övergripande prioriteringarna. För det andra så har av den allmänna debatten att döma företrädare för olika forskningsinriktningar inom ämnet fysik inte varit helt ense om satsningen på det nya CERN-projektet. En del av de forskare som inte varit direkt involverade i elementarpartikelfysiken har uppenbarligen varit ängsliga för att den kraftiga satsningen på CERN-projekten skulle gå ut över andra angelägna forskningsinriktningar inom fysiken. Och så som finansieringen av CERN II är tänkt enligt propositionen så förefaller denna ängslan i viss mån berättigad. De medel som krävs såväl för att täcka kostnaderna för uppbyggandet av den nya storacceleratorn som för att klara driften skall enligt propositionen bestridas från de Nr 91 anslag som disponeras eller kan komma att disponeras för nationell Onsdagen den forskning inom fysikområdet. Det innebär utan tvekan att andra 19 maj 1971 områden av fysikforskningen får vidkännas reduktioner. fr tt I flera motioner från skilda partier har det ifrågasatts om det är riktigt — Svenskt deltagande att binda sig för en sådan lösning. Den tveksamhet som på den punkten = i program för en förefunnits i motionerna har lett till en skrivning i utskottsutlåtandet på europeisk stors.

Denna skrivning har också varit en förutsättning för att jag i huvudsak kunnat ansluta mig till utskottets förslag. Vad gäller den sakfråga som riksdagen nu har att besluta om, nämligen om vi skall deltaga i finansieringen av CERN II eller ej, är utgången given eftersom inga förslag om avslag föreligger. Det finns dock, som jag nyss antydde, bland forskare och även bland en större allmänhet delade meningar i den här frågan. För min del vill jag säga följande. Det är naturligtvis för en lekman utomordentligt vanskligt att ha några bestämda uppfattningar om det mer långsiktiga värdet av den forskning som bedrivs eller kommer att bedrivas vid CERN. Det rör sig om ren grundforskning vid de yttersta eller rättare sagt innersta barriärerna av vårt kunskapsfält, en frontforskning av det slaget att inte ens forskarna själva försöker motivera sin verksamhet med någon annan omedelbar samhällsnytta än den som vidgad kunskap alltid måste anses innebära. Detta är dock för mig inget bärande skäl som man kan anföra mot CERN-projektet. Det är enligt min mening riktigt att samhället intar en generös attityd till all grundforskning, även när samhällsnyttan i mera begränsad bemärkelse inte är direkt skönjbar. Dels har sådan grundforskning alltid i sig själv ett värde genom att den ökar vår kunskap, dels kan man aldrig med bestämdhet påstå att den inte kommer att leda till praktiskt tillämpbara och praktiskt nyttiga resultat. Det vanliga är att den så småningom leder till sådana resultat. En fråga som man kan ha anledning att ställa sig, särskilt när det gäller att bevilja medel till så omfattande projekt som det här rör sig om, är naturligtvis om de insatta resurserna ur ren forskningssynpunkt utnyttjas så effektivt som möjligt. Vad åtminstone jag saknat i det nu aktuella fallet är en mera ingående utvärdering av den verksamhet som hittills bedrivits vid CERN. En sådan utvärdering skulle ha varit värdefull som underlag för ställningstaganden till nya anslagskrav. Genom vad jag kunnat läsa mig till i spridda skrifter och genom de föredragningar jag har haft tillfälle att höra på ort och ställe har jag dock blivit övertygad om att forskningen inom CERN drivs med mycket stor intensitet och med ett effektivt utnyttjande av resurserna. Forskningsanläggningarna används enligt vad som uppgavs närmast dygnet runt. Särskilt positivt anser jag det vara att anläggningarna utnyttjas inte 39 bara av till CERN för längre tid knutna forskare utan också i hög grad av forskare från deltagarländerna, som under kortare perioder genomför experiment som förberetts vid hemmainstitutionerna. Genom de täta kontakterna mellan CERN och institutionerna kommer forskningen vid CERN direkt forskning och utbildning här hemma till godo. Vårt deltagande i CERN bidrar således på ett verksamt sätt till att forskning och utbildning i vårt land kan hållas på en hög nivå, detta under förutsättning att det på hemmaplan finns tillräckliga resurser för att man skall kunna utnyttja och nyttiggöra sig CERN-forskningen på ett fullödigt sätt. Vidare är enligt min mening det samarbete mellan ett stort antal stater i Västeuropa som möjliggjort CERN ett värde i sig, som det är viktigt att slå vakt om och vidareutveckla. Det goda samarbetet över nationsgränserna vid CERN har allmänt vitsordats liksom den stimulerande, internationellt präglade forskningsmiljö som skapats vid CERN. Med detta har jag, herr talman, något motiverat varför jag — även om jag känt en viss tvekan — anser det rimligt att Sverige även i fortsättningen deltar i CERN och att Sverige lämnar sitt bidrag till det nya kostnadskrävande acceleratorprojektet. Men jag har också framhållit att det är angeläget att det utökade engagemanget i CERN inte leder till starkt försämrade villkor för inhemsk fysikforskning och att forskningsinstitutioner inom landet måste ha sådana resurser att det europeiska samarbetet till fullo kan utnyttjas. Nu har det emellertid blivit så att den finansieringsmetod som valts för vårt deltagande i det nya CERN-projektet får allvarliga ekonomiska konsekvenser för särskilt en forskningsinstitution, Gustaf Werners institut i Uppsala. Detta har påtalats bl.a. i en motion, undertecknad av företrädare för samtliga de fyra stora partierna. Det påtalas också i den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande. Forskningen vid Gustaf Werners institut bedrivs över ett brett register — en del av forskningen har för övrigt direkt anknytning till CERN. Synkrocyklotronanläggningen vid institutet är sedan länge i stort behov av ombyggnad. Denna ombyggnad har nu kommit i fara. Reservanterna anser att det är synnerligen angeläget att det upprustningsprogram för institutet som atomforskningsrådet förordat kan fullföljas. Det är inte rimligt att den angelägna forskningsoch utbildningsverksamhet som bedrivs vid Gustaf Werners institut skall åsidosättas på grund av de kostnader som det utvidgade CERN-programmet drar.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

Herr talman! Att debatten om Sveriges deltagande i utbyggnaden av storacceleratorn i Schweiz blivit intensiv och i vissa fall inflammerad är inte förvånande. Mot den bakgrunden är det av intresse att konstatera den enighet som rått inom utbildningsutskottet när det gäller Sveriges deltagande i projektet. Främst har det ju gällt ett ställningstagande till frågan i vad mån ett deltagande i internationell forskning får inverka på och begränsa landets egen forskning, dvs. internationalismens praktiska betydelse i form av begränsning av den inhemska forskningspotentialen. Att ställningstagandet inte varit lätt bevisas bl.a. av att atomforskningsrådet vid sitt slutliga beslut inte var enigt. Avgörandet fattades med sex röster mot tre och två nedlagda. Utbildningsutskottet har vid sin behandling, som förut sagts, tillstyrkt propositionen, vilket innebär att vi binder oss för ett anslag på ca 52 miljoner kronor under utbyggnadstiden på ca åtta år. Ursprungligen skulle vårt bidrag ha varit 64 miljoner, men genom en nedskärning av det ursprungliga programmet och av ett utvecklingsprogram med ungefär 200 miljoner schweizerfrancs har en begränsning av det svenska åtagandet kunnat förverkligas. Jag vill redan nu säga att den nyligen vidtagna revalveringen av den schweiziska francen kommer att påverka vårt anslag uppåt, vilket för det kommande budgetåret antagligen kommer att innebära att det svenska anslaget på 19,8 miljoner måste räknas upp med kanske ytterligare en miljon. Det är med andra ord en betydande ekonomisk satsning som görs från svensk sida, och det får inte anses orimligt att kritiken på många håll varit hård. Förutom frågan i vad mån ett land som vårt skall satsa på internationellt samarbete i denna grad har diskussionen rört frågan om forskningspolitikens inriktning. Herr Fiskesjö nämnde i sitt anförande angelägenheten av en sådan debatt och hoppades att debatten i och med riksdagens beslut här i dag inte skall tystna, och i den förhoppningen vill jag varmt instämma. Bakgrunden till diskussionen om det svenska deltagandet var ju att Kungl. Maj:t 1966 tillkallade ett antal sakkunniga som framlade som sitt förslag att kostnaderna för Sveriges deltagande i storacceleratorprojektet skulle rymmas inom ramen för de anslag som står eller kan komma att ställas till förfogande för naturvetenskaplig forskning i vid mening. Åtskilliga av oss kanske minns den debatt som fördes i samband med det förslaget. Atomforskningsrådet tillstyrkte sedan svenskt deltagande i projektet med vissa villkor vilket innebär att samtliga merkostnader skall bestridas inom ramen av anslaget till atomforskning genom en reduktion av medel som annars skulle ha kommit nationell forskning till del. Därtill förutses naturvetenskapliga forskningsrådet och styrelsen för teknisk utveckling bidraga med 3 miljoner kronor. I propositionen säger föredraganden: ”Finansieringen av ett deltagande kan således enligt min mening ske på ett sådant sätt att det inte menligt inverkar på anslagsutvecklingen inom andra forskningsområden.” Fråga är om detta är riktigt. I alla händelser torde det kunna diskuteras. Kärnfysiken är nämligen inte ett klart avgränsat forskningsområde. Spårämnesteknik och strukturanalys med olika former av strålning har varit viktiga led när det gäller bl.a. klarläggandet av den genetiska koden och beskrivningen av den biologiska proteinsyntesen. Med dessa rön har hela den biologiska vetenskapen och därmed också grunden för all medicinsk forskning förändrats. Låt mig därtill nämna för oss i Sverige så välbekanta saker som spårämnesdiagnostiken och protonstråleoperationerna. Till utskottets utlåtande som vi nu behandlar är fogad en reservation. Den gäller det beklagliga faktum att deltagandet i storacceleratorprojektet i CERN innebär att atomforskningsrådet inte kan ställa 3,4 miljoner kronor till förfogande för den planerade ombyggnaden vid synkrocyklotronen vid Gustaf Wernerinstitutet i Uppsala. Inte minst beklagligt är detta mot bakgrunden av att just vid Gustaf Werners institut arbetar en experimentell forskningsgrupp med forskningsprojekt inom elementarpartikelfysiken i CERN. Institutet och dess accelerator bidrar i hög grad till att ge de svenska forskarna basutbildning för deras framtida arbete vid CERN. Därtill kommer den grundläggande forskning som där bedrivs inom kemins, fysikens och biologins område med värdefulla tillämpningar inom terapi och diagnostik. Låt mig ta bara ett par exempel som visar att arbetet vid cyklotronen i hög grad är av systemkaraktär och att forskningsproblematiken inte är klart avgränsad till partikelfysiken. Vid Uppsalacyklotronen, för resten tillkommen bl.a. tack vare The Svedberg som väl var vår pionjär inom den molekylära biologin, arbetar man med att låta kolliderande atomkärnor bidraga till nya möjligheter att sortera frön för växtförädlingsändamål. Genom detektorer kan man få en uppfattning om den procentuella kvävehalten i individuella frön och därigenom snabbt gallra fram högvärdigt utsäde för växtförädlingsändamål. Andra värdefulla försök görs genom märkning av organiska ämnen med den kortlivade kolisotopen 11C varigenom man kan studera förändringar i mönstret för cellnybildningar, t.ex. växande tumörer. En accelerator är alltså inte enbart ett instrument för att öka vår kunskap om materien, kärnfysikaliska teorier får också stora återverkningar på oss näraliggande problem. Redan för tio år sedan började planerna på en ombyggnad av synkrocyklotronen vid Gustaf Werners institut, och efter en viss försöksverksamhet framlades 1965 ett förslag till ombyggnad. Atomforskningsrådet hade då att ta hänsyn till önskemål från atomforskningsinstitutet i Stockholm och Chalmers tekniska högskola och begärde nytt förslag. Två sådana framlades 1969, och acceleratorkommittén rekommenderade det som Wernerinstitutet förordat. Så äskade atomforskningsrådet medel i sina petita för 1970/71. Statsrådet Moberg uppvaktades, och byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att påbörja projekterandet av ombyggnaden. Därefter kom kommunikén från atomforskningsrådet den 2 februari i år, att det svenska deltagandet i CERN-utbyggnaden medför att anslaget till Gustaf Werneracceleratorn inte kan beviljas. Detta är, som reservanterna tydligen tycker, ett orimligt förfarande. Inte heller kan atomforskningsrådet lastas helt och hållet; rådet ansåg nämligen omedelbart efter det beslutet hade fattats att konsekvenserna för synkrocyklotronen i Uppsala var ytterst beklagliga. Reservanterna har inte heller i sin reservation yrkat på ett anslag från rådet för det kommande budgetåret eftersom det inte finns några pengar att få. De säger emellertid att det är ytterst angeläget att frågan om finansieringen av den svenska acceleratorns ombyggnad löses. Det är en fråga för Kungl. Maj:t och i reservationen framförs också krav på att en prövning kommer till stånd. Men det intressanta i dag torde vara: Vad säger utskottsmajoriteten i frågan? Eftersom jag inte har haft möjlighet att delta i utskottets behandling av ärendet skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande. Jag tror nämligen att det är utomordentligt viktigt att det här i riksdagen i klartext sägs ifrån vad utskottet menar. Inte minst väsentligt är detta för dem som arbetar vid Gustaf Werners institut — för dem är det en absolut nödvändighet att ombyggnaden kommer till stånd.

Utskottsmajoriteten säger vidare: ”Med anledning av uttalandena i motionen om den ombyggda acceleratorns vida användningsområde vill utskottet stryka under de olika forskningsrådens ansvar för att inom ramen för tillgängliga medel bidrag anvisas till sådana objekt som råden funnit böra prioriteras.” Detta kan kanske tydas som ett backande från utskottets sida. De råd som utskottsmajoriteten syftar på kan enligt min mening inte vara atomforskningsrådet utan bör vara medicinska forskningsrådet och naturvetenskapliga forskningsrådet. Jag vill då ställa den direkta frågan, om statsrådet Moberg anser att det är väsentligt att påverka råden att begära detta anslag. Men jag vill också fråga: Har man tänkt sig att styrelsen för teknisk utveckling, som kanske har pengar, eventuellt skulle kunna bidra till en sådan här ombyggnad? Utskottet säger alltså att det är ytterst angeläget att ombyggnaden kommer till stånd, men det är beklagligt att det inte visar en konkret väg att gå för att den skall bli verklighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Två väsentliga aspekter kan anläggas på den fråga som riksdagen nu har att ta ställning till; den ena gäller det sakligt berättigade och kloka i att Sverige engagerar sig i det europeiska storacceleratorprojektet och den andra det sätt på vilket frågan har handlagts, själva beslutsprocessen. Eftersom den förra aspekten behandlats relativt ingående av herr Fiskesjö och fru Sundberg skall jag i stort sett begränsa mig till den senare. Det är dock inte min avsikt att nu i vårriksdagens elfte timme ta upp någon mer ingående forskningspolitisk debatt. Vi får ju, som framhålles i utskottets betänkande, anledning att diskutera de frågorna under höstriksdagen i anslutning till vissa motioner, bl.a. folkpartiets partimotion om forskningspolitiken. Jag vill dock redan nu göra några reflexioner beträffande formerna för beslutsfattandet i denna fråga, då de ju varit föremål för en allmän och livlig debatt. Låt mig då först slå fast att behovet av en långsiktig forskningspolitisk planering med all tydlighet på nytt demonstrerats. Låt mig också konstatera att denna fråga ingalunda handlagts på ett tillfredsställande sätt. Jag hänvisar bl.a. till de synpunkter som herr Wikström framfört tidigare i anslutning till svaret på en enkel fråga. Vi efterlyste i vår januarimotion en femårsplan, och vi har nu i vår CERN-motion på nytt aktualiserat detta krav. Eftersom utskottet nu uttryckligen förklarat, att det inte är nödvändigt att riksdagen redan nu — såsom det föreslås i propositionen — binder sig för en anslagsutveckling som uppenbarligen kan få, som det heter, inte önskvärda konsekvenser för den nationella forskningen, har vi kunnat frångå detta villkor. Anslagsgivningen till atomforskningsrådet bör vidare, heter det i utskottsbetänkandet, prövas i sedvanlig ordning vid den årliga budgetbehandlingen. Det är en väsentlig förändring av principen för beslutsfattandet i dessa finansieringsfrågor. I sin bekanta bok Parkinsons lag ger den engelske historikern och författaren C. Northcote Parkinson en både roande och elak skildring av hur det kan gå till när beslut skall fattas. Han beskriver hur en styrelse på elva personer beslutar om inköp av en atomreaktor för 50 miljoner kronor. Sakkunskapen är emellertid inte vad den borde vara. Fyra av ledamöterna har aldrig hört talas om atomreaktorer, och av de övriga svävar tre helt i okunnighet om vad sådana ting egentligen skall användas till. Av de återstående är det bara två som har en aning om vad en atomreaktor bör få kesta. Den ene av dessa hänvisade till konsulternas uttalanden, och den andre tyckte att det inte var lönt att ta upp någon sakdiskussion, då de övriga ändå inte skulle begripa den. Efter ett par minuters meningslös diskussion var man så redo att anslå 50 miljoner kronor för inköp av den föreslagna atomreaktorn, I fortsättningen gick det emellertid inte lika raskt. När det gällde inköp av ett cykelställ fanns det åtskilligt att diskutera — vad ett cykelställ var visste alla, och de flesta hade också en oförgriplig uppfattning om vad det kunde få kosta. Efter 45 minuters livlig debatt var frågan avgjord, sedan man lyckats pressa ned kostnaden med några hundralappar. Det är inte utan att man — de uppenbara överdrifterna till trots — känner igen den situation Parkinson tecknat, Som politiker tvingas vi ofta att ta ställning till frågor som vi inte har ighet att själva ha en sakligt grundad uppfattning om. Men problemet är ju att ingen annan heller, när allt kommer omkring, har en sådan sakkunskap. Experten är som regel expert på ett så begränsat område att han inte alltid är till den vägledning som man kunde behöva. Det förhåller sig ju dessvärre därtill också så, att det ofta inte är så alldeles svårt att mobilisera en motexpert, som villigt och med övertygelse hävdar rakt motsatt åsikt. Det finns vidare skäl att inte överdriva skillnaden mellan experten och lekmannen — det nog så vanliga tänkandet i konträra motsatspar, i dikotomier, är egentligen ett ganska primitivt sätt att tänka. Det skapar lätt en falsk bild av verkligheten, då det ju ingalunda förhåller sig så, att vi har antingen experter av högsta klass eller helt okunniga lekmän. Det rör sig naturligtvis i stället om en glidande skala från den högsta tänkbara sakkunskap i en viss fråga till total frånvaro av sakkunskap. Vi måste alltså ständigt fråga oss i vilken utsträckning en s.k. expert verkligen är expert på en speciell fråga och betrakta expertutlåtanden med den kritiska hållning som är möjlig, rimlig och nödvändig. Om vi så applicerar detta resonemang på det problem som riksdagen nu har att ta ställning till, finns det all anledning att fråga sig vem som egentligen är expert. Sedan väl ett stort antal remissinstanser förklarat att forskningsprojektet i sig självt är meningsfullt och värdefullt — och det får vi politiker lov att lita på; något annat är inte möjligt — blir frågan en prioriteringsfråga bland många andra prioriteringsfrågor. Och då finns det anledning att på nytt fråga sig: Vem är expert på prioriteringsfrågor inom en totalbudget på 50 miljarder kronor? Vem är expert på prioriteringsfrågor inom den totala forskningsbudgeten eller vad avser det sammanlagda anslaget till naturvetenskaplig forskning eller bara till atomforskningsrådet? Vi rör oss som synes inom olika prioriteringsramar eller, om man så vill, på olika prioriteringsnivåer, och ju vidare denna ram är, desto mera av allmänpolitiska — och därmed värderingsladdade — bedömningar måste vägas in i problemkomplexet. Ingen enda kan göra anspråk på att som expert — och uteslutande som expert — kunna ta ställning i denna fråga. Vi måste också självfallet därtill räkna med den osäkerhet och de risker som är förknippade med alla långsiktiga projekt i ett samhälle som befinner sig i snabb utveckling. Ställningstagandena i anslagsfrågor av den art vi nu har att avgöra utgör som nämnts prioriteringar med väsentliga inslag av politiska värderingar. Representanterna för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet har bl.a. utifrån sådana värderingar tagit ställning till frågan om moderniseringen av Gustaf Werners institut i Uppsala.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Mot bakgrunden av den diskussion, inte minst i pressen, som har förekommit de senaste månaderna, är enigheten i utbildningsutskottet mycket glädjande och betydelsefull för det vidare svenska deltagandet i det utvidgade CERN-projektet. I debatten har förts in frågan om riksdagen är ett riktigt forum för en forskningsprioritering av den typ det här gäller. Någon av debattdeltagarna har litet milt överseende med okunniga riksdagsmän talat om att det skall ”snackas forskning” i riksdagen. Av inlägg som gjorts tidigare i debatten i dag har det framgått hur svårt det naturligtvis är för riksdagsmännen att i en fråga av den här typen, där expertisen är delad, ta ställning så att man verkligen kan säga att man är övertygad om att ställningstagandet är riktigt. Vi kommer alltid att riskera att göra felaktiga satsningar, inte minst därför att expertisen ofta är delad. Men ändå, herr talman, är det ofrånkomligt att det är Sveriges riksdag som tar ansvaret för huvudlinjerna i forskningspolitiken. Vi kan inte fördjupa oss i detaljerna — det får forskarna själva och andra experter göra. Men när det gäller de stora linjerna är det vi som har ansvaret för hur skattebetalarnas pengar skall användas, och vi måste avvisa den ironi som kan komma från människor utanför riksdagen, när de menar att vi inte skall lägga oss i det vi inte begriper oss på. Riksdagens ansvar är ofrånkomligt. På den här punkten står vi inför ett avgörande där det gäller att anvisa mycket pengar till ett stort internationellt forskningssamarbete, vars resultat vi vet väldigt litet om. Vi vet i dag inte om det utvidgade CERN-projektets forskningsresultat kan leda till någon ekonomisk nytta eller några framsteg för mänskligheten. Men alla som i forskning i sig ser en förhoppning om möjligheter att lösa mänskliga problem i framtiden har anledning att vara optimistiska inför det arbete som utförs i CERN. Det är ett internationellt samarbete som är nödvändigt när det gäller så dyra forskningsprojekt som det här är fråga om. Jag är angelägen om att understryka att riksdagen tidigare har uttalat att det är mycket betydelsefullt att vi på områden av den här typen åstadkommer största möjliga samverkan med andra länder. Inom den elementarpartikelforskning som utvecklas i CERN byggs upp ett europeiskt samarbete, som är betydelsefullt inte minst som del av ett vidare europeiskt samarbete. Gemensamma resurser i Europa kan betyda minskat beroende i förhållande till såväl USA som Sovjetunionen på de forskningsområden vi nu behandlar. Jag ser, fru talman, i det utvidgade CERN-projektet en betydelsefull europeisk samverkan som ger forskare i alla de medverkande länderna möjligheter till kontakter och möjligheter till att utföra ett arbete som de inte kan utföra på hemmaplan. Mot den bakgrunden är det glädjande att riksdagens utbildningsutskott enhälligt föreslår riksdagen godkänna det undertecknande av CERN-konventionen som Kungl. Maj:t gjort. Vi är medvetna om att resurserna alltid är begränsade. Om vi engagerar oss på ett nytt, stort och kostsamt område, så kan det inte gå spårlöst förbi i andra sammanhang. Det vore vårdslöst av oss att lova den fysikforskning som finns i Sverige en oförändrad anslagstilldelning i fortsättningen utan hänsyn till att mycket stora belopp kommer att allokeras till samarbetet i Geneve. Men utskottet säger att det ändå måste vara angeläget att så långt våra resurser tillåter söka förhindra att resurserna så kraftigt minskas för den inhemska forskningen, att den lider skada av det. På en punkt är utskottet delat. Jag förstår inte riktigt varför, fru talman, för när jag läser reservationen beträffande Gustaf Werners institut i Uppsala, så finner jag att den egentligen inte innehåller något mera än utskottsbetänkandet. Om man hade anvisat pengar till Gustaf Werners institut, så hade det varit ett alternativ. Utskottet säger att vi finner att ombyggnaden och upprustningen av Gustaf Werners institut är angelägen och bör komma till stånd. Reservanterna säger att Kungl. Maj:t bör ompröva frågan, så att en sådan här förbättring av Gustaf Werners institut kan komma till stånd. Reservanterna har egentligen inte ett enda dugg mer att säga än utskottet, och därför betraktar jag reservationen som fullständigt meningslös. Jag kan meddela kammaren att vi i utskottet har kommit överens om att i höst alldeles särskilt studera Gustaf Werners institut. Vi är beredda att efter ett sådant studium och efter diskussioner i fortsättningen försöka hitta och medverka till en lösning, så att den här viktiga forskningen i Uppsala kan fullföljas på ett tillfredsställande sätt. Det är inte möjligt för oss att i dag säga hur det skall gå till, för utskottet har alldeles för litet underlag för att göra sådana bedömningar. Reservanterna är litet vårdslösa när de så kategoriskt uttalar sig för att förslaget är vetenskapligt väl underbyggt etc. Utskottet har inte skaffat sig något underlag för en sådan bedömning, men det är alltså vår avsikt att försöka få ett sådant underlag i höst. Fru talman! Jag nämnde tidigare att vi inte vet vad det kommer ut av detta stora forskningssamarbete. När man förmår protoner att med för människan ofattbar hastighet kollidera med varandra och medverka till uppkomsten av nya partiklar och därmed tränger in i materiens innersta värld är det ett fascinerande försök till kartläggning av ting vi nu inte känner till. Och jag uttalar, fru talman, när jag nu yrkar bifall till utskottets hemställan den förhoppningen att det kostsamma och fascinerande forskningsarbete, som Sveriges riksdag nu beslutar att landet skall delta i, så snart som möjligt skall ge så goda forskningsresultat att det kan lända mänskligheten i olika avseenden till nytta och glädje.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Jag vill först och främst bara uttrycka en tillfredsställelse över att utskottet är enigt om att Sverige bör fortsätta sin satsning på detta centrala grundforskningsområde.

Men en enig riksdag kommer att understryka den betydelse som grundforskning av denna karaktär har för vår standard och för den allmänna kunskapsnivån i vårt land, och för det är jag som representant för grundforskningen utomordentligt tacksam. Låt mig sedan bara göra ett par små påpekanden med anledning av vad som sagts i de tidigare inläggen. Först och främst är det ganska sannolikt, fru Sundberg, att växelkursförändringen får den konsekvens som Ni här antydde. Självklart är det dock inte. Det står ingenting i konventionen om att bidragen skall betalas i schweizerfrancs; det blir en fråga för finanskommittén att närmare pröva. Men min personliga bedömning innan det sammanträdet har förevarit är densamma som Er, att vi sannolikt får räkna med en ytterligare kostnadsstegring. När det gäller Er andra fråga har utskottets talesman redan besvarat den. För min del konstaterar jag bara att utskottet har ställt sig bakom de finansieringsprinciper som jag förordat i propositionen och som innebär att det ankommer på atomforskningsrådet att göra prioriteringen av den svenska atomforskningen. Det är riktigt, fru Sundberg, att detta ställningstagande i vissa avseenden får konsekvenser. Men mitt uttalande i propositionen, som Ni utgick från i Er diskussion, avsåg att andra forskningsområdens bidrag i framtiden kunde bli opåverkade av den typ av finansiering som här förordats och som man nu ställer sig bakom.

Men jag tror det är riktigt som herr Alemyr så starkt sade ifrån: Politikerna måste här känna sitt ansvar.

Låt mig då bara uttrycka en allmän varning för att frånkänna dessa experter förmåga att göra den prioriteringen. Om man nämligen här i riksdagen skulle ge sig in på en detaljprioritering inom olika forskningsområden, så kommer man mycket lätt ut på vägar som icke leder till en bättre tingens ordning när det gäller att använda våra knappa forskningsresurser utan snarare dess motsats. Till sist, herr Richardson, är det väl i och för sig bra med långsiktig planering. Det strävar vi alla efter. Men verkligheten är ju den att man i många situationer, alla sina planer till trots, måste fatta beslut ganska snabbt, och då hjälper oss den långsiktiga planeringen inte så mycket. För att ta det ärende vi nu behandlar som exempel: Vilken situation ställdes den svenska regeringen i av den internationella organisationen?

Vi gav universiteten och andra tre veckor att fundera igenom det här, och sedan hade vi några veckor själva för att fatta beslutet. Sådan är verkligheten, herr Richardson, Vid ett sådant nödvändigt ställningstagande har man inte så där väldigt stor glädje av vad herr Richardson kallade för de långsiktiga planerna för forskningens utveckling.

Fru talman! Givetvis kunde man vara nöjd med vad statsrådet Moberg här har sagt. Utskottet är positivt till att en ombyggnad kommer till stånd. Men för dem som i dag finns uppe vid Gustaf Werners institut, för dem som fått en ombyggnad planerad, som blivit lovade medel och som har grundat planeringen av hela det framtida arbetet på den här ombyggnaden, för dem är det inte till fyllest att det i ett utskottsbetänkande sägs att utskottet har uppfattningen att ombyggnaden och upprustningen bör komma till stånd. För dem är det väsentligt att få klart för sig varifrån pengarna skall komma. Den uppgiften finns inte med i betänkandet och fanns inte heller med i statsrådet Mobergs anförande. Från vilka forskningsråd skall dessa pengar komma? Vi vet att atomforskningsrådet nu har fått binda sig för att skicka sina pengar till CERN, och dyrare blir det i och med den schweiziska revalveringen. Varifrån skall Gustaf Werners institut få sina pengar? För institutet är det en angelägen fråga.

Det innebär som jag ser det en misstroendeförklaring för atomforskningsrådet som är den vetenskapliga expertis, på vars utlåtande utskottet och alla beslutande i alla fall måste så att säga grunda det vetenskapliga bedömandet. Att utskottet sedan kan fara upp och se att lagren är slitna, att det hela behöver målas osv. är en annan sak — det. är inte det som är det väsentliga i den här debatten. Jag vill alltså, utan att på något sätt motsätta mig att utbildningsutskottet gör en sådan resa, säga att för dem där uppe torde det vara betydligt väsentligare att vi gör en prioritering mot bakgrund av det vetenskapliga material, som utskottet och riksdagen har till sitt förfogande.

Fru talman! Statsrådet Moberg förklarade, att jag ironiserade över ”våra” former för beslutsfattandet. Jag vet inte riktigt om han syftade på regeringens former eller på politikernas former för beslutsfattande i största allmänhet. Det gällde faktiskt det senare. Jag ville utifrån den skämtsamma utgångspunkten i Parkinsons bok belysa den situation, som vi politiker och riksdagsmän ständigt befinner oss i. Huvudtesen var att vi politiker ändock är ansvariga. Vi måste i många frågor inhämta synpunkter från s.k. experter, men det kan vara nog så värdefullt att vi kanske intar en något mindre högaktningsfull inställning till experternas ställningstagande och verkligen frågar oss i vilka avseenden experterna är experter. Jag tror att vi ofta faller offer för prestigesuggestion inför blotta tanken på experter. Statsrådet Moberg berörde vidare frågan om våra krav på en långsiktig planering och menade att en långsiktig planering i och för sig är bra men att man många gånger inte är hjälpt därmed. Han tar som exempel regeringens situation i november förra året. Mot detta kan man invända att om det hade varit en långsiktig planering inom hela CERN-projektet hade regeringen varit i en sådan situation att den inte hade behövt bli tagen på sängen. Riksdagsmän befinner sig ofta i en liknande situation i det här fallet. Det finns dessutom ett annat skäl för en långsiktig planering. Den kan skapa underlag för en sakligare och mera nyanserad diskussion om hela denna fråga. Slutligen en sak beträffande reservationen! Utskottets ordförande säger att reservationen är onödig.. Bakgrunden är ju ändå att regeringen genom sitt ingripande faktiskt stoppat utbyggandet av Gustaf Werners institut. Vi menar att det är rimligt att bollen går tillbaka till regeringen i den situationen. Utskottets ställningstagande innebär ju i realiteten ett ingripande i forskningsrådens rätt att disponera de av riksdagen anslagna medlen. I praktiken innebär det att man förväntar sig att de övriga forskningsråden, alltså inte bara atomforskningsrådet, skall bidra till utbyggnaden av Gustaf Werners institut. Det innebär ändå i någon mån ett avsteg från en princip som varit accepterad.

Fru talman!

Det finns ingen anledning att uppta kammarens tid med ytterligare argumentering. Fru talman! Jag har begärt ordet för att rätta till ett missförstånd. Utskottet avstyrker under punkten 8 min motion nr 1398 och hänvisar till ombyggnaden vid Gustaf Werners institut. Detta måste emellertid bero på antingen ett missförstånd eller bristande omsorg vid genomgången av motionen. Faktum är att jag icke har ställt något yrkande som innebär en speciell destination av anslagen. Jag har endast anfört Gustaf Werners institut såsom ett exempel på den oro, som vetenskapsmännen känner för den nationella forskningens ställning under kommande år. Vid ett samtal i går kväll med utskottets ordförande påpekade jag detta. Jag skulle sätta värde på om herr Alemyr från denna talarstol vill bekräfta att ett missförstånd måste föreligga.

Med utgångspunkt i det yrkande jag har ställt i motionen 1398 har.jag ingen anledning att motsätta mig utskottets förslag, Vid en eventuell votering kommer jag också att rösta på utskottsmajoritetens förslag. Jag gör det i övertygelsen om att de svenska forskarnas intressen bäst tillgodoses om de själva får avgöra prioriteringsfrågorna inom ramen för givna anslag.
Fru talman! Får jag först vända mig till herr Levin. Utskottet har försökt att tolka klämmen i herr Levins motion. Det har gjort att vi har nämnt motionen på två punkter i utskottsbetänkandet och kommit fram till att den bör behandlas på det sätt som har skett. Om det inte har varit herr Levins avsikt att yrka något speciellt beträffande Gustaf Werners institut, beklagar jag att utskottsbetänkandet har fått den formen, Vi kan diskutera, fru talman, om det är ett missförstånd eller inte.

Jag har svårt att se att det är ologiskt att göra på det sättet. Jag avstår, fru talman, från att själv bedöma om jag är logisk eller inte. Men någon större logik kan man väl inte heller se i reservationen, eftersom man också i reservationen avstår från att i dag anvisa någon som helst konkret väg när det gäller att ge ökat bidrag till Gustaf Werners institut. Jag har alltså hävdat att reservationen av det skälet är onödig, eftersom den egentligen inte går ett enda steg längre än utskottet. Mot detta hävdar herr Richardson att reservationen innebär att bollen går tillbaka till regeringen. Häremot vill jag hävda, fru talman, att det gör den alltid, därför att det finns inte någon chans att få några mera pengar till denna verksamhet förrän nästa gång riksdagen tar ställning i budgetfrågan. Då blir det på grundval av Kungl. Maj:ts förslag i statsverkspropositionen. Oavsett om vi bifaller reservationen eller utskottsbetänkandet, kommer alltså bollen tillbaka till regeringen. Detta ger mig ytterligare stöd för min uppfattning, fru talman, att reservationen är onödig.

Det allvarliga i dag är risken, som man upplever det bland Gustaf Wernerinstitutets folk, att behöva hejda den utvecklingen. Det skulle väl ändå vara önskvärt att man kunde få ett positivt uttryck för att vi har för avsikt att fullfölja detta utvecklingsarbete, Här har talats om svårigheter att planera och prioritera på vetenskapliga områden. Jag delar uppfattningen att det är svårt. Men vi kan inte heller i dag säga — och därför kan det finnas anledning att ställa sådana frågor och yrkanden som vi har gjort — att vi på svensk sida har varit så oerhört framsynta i vår planering. Det är tämligen känt att om vi hade lagt ner litet mer möda och intresse på planeringsarbetet, kunde CERN-projektet ha lokaliserats till Sverige i stället för till Schweiz. Möjligheterna till detta var utomordentligt stora. Jag känner till en hel del om det — även om statsrådet Moberg ler överseende vid detta uttalande. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen. Jag tycker det skulle vara tillfredsställande att i dag få ett positivt svar på denna.
Fru talman! Fröken Ljungberg efterlyste ett positivt uttalande från riksdagen. Utskottet säger att ombyggnaden och upprustningen bör komma till stånd. Fru talman! Detta är ett positivt uttalande.

Fru talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag anser att överenskommelsen angående förbud mot försäljning av mellanöl till barn och ungdom varit tillräckligt effektiv och när mer permanenta lagförslag i anledning av alkoholpolitiska utredningens arbete beräknas framläggas. Jag har erfarit att riksskatteverket har för avsikt att senare i år tillfråga regionala och lokala myndigheter om deras erfarenheter av den av fru Jonäng åsyftade överenskommelsen. Det blir då möjligt att klarare bedöma om det försäljningsförbud som överenskommelsen avser varit effektivt. Alkoholpolitiska utredningen kan förväntas slutföra sitt arbete under nästa år. Man kan dock räkna med att utredningen redan i höst kommer med ett delbetänkande i mellanölsfrågan, Förslag kommer därefter att föreläggas riksdagen.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

Mot den bakgrunden och i medvetande om de kanske obotliga skador som åsamkas våra ungdomar ansåg jag det angeläget att ställa denna fråga till finansministern och få svar innan vårsessionen avslutas. Oron för mellanölsmissbruket har ju tagit sig uttryck här i riksdagen också i flera debatter vid olika tillfällen, och vi har både i fjol och i år begärt att alkoholpolitiska utredningen skulle arbeta med förtur — i år har vi tillagt också ordet skyndsamt. Oron är stor och växande bland ungdomsorganisationer, föräldrar, i skola, nykterhetsrörelse och andra grupper. Vi får dagligen siffror som blir mer och mer skrämmande. De senaste siffrorna finns i DN för i går och är hämtade ur en pågående SIFO-undersökning. De visar att över hälften av våra 12—14-åringar i dag har prövat pilsner eller mellanöl och 57 vin. En fjärdedel av dem har också druckit sprit någon gång. Det betyder en mycket kraftig ökning sedan 1940-talet då det rörde sig om 8, 9 procent av 18-åringarna som hade smakat en öl. Samhällets reaktion har väl här varit alldeles för svag och för långsam. Frapperande är ju den bristfälliga informationen om mellanölets egenskaper. Om man gör en test bland ungdomar och äldre visar det sig att det är få som känner till att det i en burk mellanöl finns ungefär lika mycket alkohol som i en snaps på 6 centiliter brännvin, Ännu mindre känner man till att en tonåring som väger 40—50 kilo kan komma över gränsen för rattonykterhet genom att dricka två mellanöl. Det är inte att undra på att rattfylleriet ökar kraftigt. Samhället har inte heller åstadkommit förbud mot alkoholreklam eller vidtagit åtgärder när det gäller lagstiftning om minimiålder för inköp av mellanöl, en fråga som riksdagen har tagit upp. Där har handeln fått träda in som socialpolis på grundval av den frivilliga överenskommelsen om 18 år som minimiålder för inköp. Finansministern säger att riksskatteverket kommer att undersöka effektiviteten av denna överenskommelse. Jag kan bara säga att centerns ungdomsförbund i mitt län i sin oro för mellanölsmissbruket och i medansvar för sin egen generation har gjort en del undersökningar som visar att i 40 procent av affärerna fick ungdomar i 13—14-årsåldern köpa mellanöl, Liknande resultat redovisas också från andra håll. Det betyder såvitt jag kan se att den frivilliga överenskommelsen inte är effektiv. I detta sammanhang skall man naturligtvis frita handelns folk, eftersom detta inte kan vara deras ansvar utan måste vara vårt ansvar, Skatteutskottet sade i sitt betänkande att erfarenheterna visar att ju tidigare ett alkoholberoende uppstår, desto svårare blir konsekvenserna. Nu har riksdagen med skärpa sagt sin mening, och för närvarande är det regeringen som har initiativet och därmed ansvaret. Jag förväntar mig efter det här svaret att det blir en snabb behandling och också att vi får ett lagförslag till höstriksdagen.

Fru talman! Herr Wikström har frågat försvarsministern om tjänstgöringen för vapenfria tjänstepliktiga som ungdomsledare kommer att förändras med avseende på deras placering. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Hittills har en årgång vapenfria tjänstepliktiga utbildats till ungdomsledare, Det rör sig om ett tjugotal personer som efter några månaders utbildning har placerats ut hos ett antal församlingar för kyrkligt ungdomsarbete. Enligt arbetsmarknadsstyrelsen har det visat sig, att det av bl.a. administrativa skäl är mindre lämpligt att som skett det första året sprida ut de vapenfria på många platser. Därför har styrelsen, som har beslutanderätten i placeringsfrågorna, bestämt att de omkring 20 vapenfria som i juni ,971 rycker in till ungdomsledartjänst efter utbildningen skall fördelas på endast tre platser, nämligen Järfälla, Södertälje och Västerås. En nyhet för dem som rycker in i år är också, att hälften av dem kommer att placeras i kommunal ungdomsverksamhet.
Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesminstern för svaret på min fråga. Det nya system som på försök tillämpats under ett år har ju fallit ut synnerligen väl. Jag har fått omvittnat från åtskilliga av de platser där dessa vapenfria tjänstepliktiga arbetat att de verkligen har kunnat göra en betydelsefull insats i ungdomsarbetet. De har under det gångna året tjänstgjort på en rad håll i landet: Göteborg, Uppsala, Västerås, Rättvik, Nässjö och några andra platser i Småland. Jag hörde för någon tid sedan litet illavarslande rykten om att man på AMS hade bestämt sig för att alla som går ut nästa år skall tjänstgöra i Stockholmsområdet därför att det skulle vara så svårt att övervaka de ynglingar det gäller. Nu får jag av inrikesministern det svaret att AMS av ”administrativa skäl” finner det mindre lämpligt att sprida ut de vapenfria. Jag har väldigt svårt att förstå detta, eftersom poängen med det här arbetet väl skulle vara att man kan placera vederbörande på platser som kan dokumentera ett behov av deras insatser, och då blir det kanske mera ofta arbete ute i landet än just i Stockholmsområdet, även om vi har behov av sådana insatser också här. Jag skulle vilja fråga inrikesministern om det verkligen kan få vara avgörande, att man inom AMS menar sig ha svårt att övervaka vederbörande vapenfria tjänstepliktiga. Bygger inte ett system som detta på att man överlåter det granskande ansvaret till de kyrkliga församlingar eller de lokala myndigheter som finns nära till hands? Skulle man inte kunna låta folk från den lokala arbetsförmedlingen eller någon annan instans se till dem? Utgångspunkten för arbetet skall väl ändå vara behovet på den plats det gäller, inte att man i AMS finner det bekvämast att ha vederbörande på kort avstånd från Stockholm. Vad har egentligen AMS emot Rättvik och Nässjö?
Fru talman! Jag vill framhålla att det här rör sig om en försöksverksamhet. Och jag förstår väl att den centrala myndigheten kommit till den uppfattningen att om dessa 20 ynglingar sprids ut på olika håll så kan det vara svårt att få en verklig uppfattning om vad deras tjänstgöring har givit. Även för andra grupper, i synnerhet för dem som utbildas i vapentjänst, gäller att utbildningen måste vara sammanhållen. Syftet är ju att vederbörande skall utbildas, inte att de skall göra nytta. En sådan här ung pojke skall inte gå som något slags biträdande pastor i en församling. Det är klart att man kan ha uppfattningen att han gör nytta för sig där, men syftet är att han skall få en utbildning som gör honom väl skickad att fylla en uppgift i framtiden. Här gäller alltså samma princip som tillämpas i fråga om dem som tilldelats andra uppgifter i vapenfri tjänst, t.ex. den lilla grupp som genomgår sjukvårdsutbildning. Jag tycker inte att detta är på något vis unikt, utan jag kan väl föreställa mig att det finns förutsättningar att nå ett bättre resultat med en viss sammanhållen utbildning. Men jag vill betona att det är fråga om en försöksverksamhet, och vi får se vad resultatet blir. Man får följa verksamheten med uppmärksamhet, innan den slutliga utformningen fastlägges.
Fru talman! Vi är naturligtvis överens om att detta är en utbildning. Dels är det ju en sammanhållen central kurs, dels är det en form av utbildning som består i praktisk verksamhet, och jag har svårt att förstå att det skulle vara mindre bekvämt för AMS att följa någon som arbetar i Nässjö än en som arbetar i Västerås eller Södertälje. Poängen av detta skulle alltså vara att man måste befinna sig inom ett visst avstånd från AMS: kontor i Stockholm för att kunna få en bra utbildning. Men det stämmer ju inte särskilt väl med de principer som AMS följer i övrigt. Emellertid tar jag gärna fasta på det sista inrikesministern sade om att det här är en försöksverksamhet. Då tycker jag att det är rimligt att man till ett kommande år utgår inte från vilket som är bekvämt ur administrativ synpunkt utan från vilket som är bäst med tanke på utbildningen och den insats vederbörande kan göra i samhället.
Fru talman! Det är nog en allmän erfarenhet vid utbildning att man når ett bättre resultat om man kan hålla dem som är under utbildning samlade i grupper. Den studerande kan på det viset få stimulans av kamrater, och över huvud taget är det en bättre ordning. Jag föreställer mig att det finns grundad anledning tro att man skall komma ett stycke längre på väg genom den nya metoden.

Fru talman! Herr Romanus har frågat mig om vilka principer jag anser bör gälla för meddelande av tillstånd till organisationsförmedling av tillfällig arbetskraft på kontorsområdet. Enligt arbetsförmedlingslagen får enskild arbetsförmedling inte bedrivas mot avgift utan tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen. Sådant tillstånd ges vanligen endast till organisation på arbetsgivareller arbetstagarsidan, Dessa organisationer förutsätts kunna ange behovet för sina medlemmar av förmedling vid sidan av den offentliga. Tillstånd får enligt lagen inte ges åt enskild person och inte heller om avgifterna är högre än att de täcker utgifterna för förmedlingen. Direktiven för den pågående utredningen rörande arbetsförmedlingen inom vissa yrkesområden m.m. ålägger de sakkunniga att mot bakgrund av den offentliga arbetsförmedlingens möjligheter pröva behovet av enskild arbetsförmedling på olika yrkesområden, bl.a. kontorsområdet. Därvid skall de sakkunniga utgå från nu gällande förbud mot vissa typer av arbetsförmedling. De sakkunniga skall bedöma vilka krav som skall ställas på organisationsförmedlingarnas organisation och verksamhet samt föreslå principer som kan tillämpas i fråga om organisationsförmedlingar inom skilda yrkesområden. Frågan om eventuell komplettering av nuvarande principer för tillståndsgivningen får prövas i samband med behandlingen av de sakkunnigas förslag.

Fru talman! Riksdagen har flera gånger, senast i år, diskuterat förslag att tillåta enskild förmedling av korttidsarbetskraft på kontorsområdet. Dessa förslag har riksdagen avslagit, och det är inte heller det som jag har tagit upp i dag. När man avslagit sådana förslag har man alltid hänvisat till möjligheten att ansöka om tillstånd hos arbetsmarknadsstyrelsen för organisationsförmedling, dvs. tillstånd för en organisation att förmedla tillfällig arbetskraft, t.ex. på kontorsområdet. Andra lagutskottet erinrade i sitt utlåtande 1970 om ”att, i den mån arbetsgivare eller arbetstagare anser att det på något område finns behov av särskild service utöver den som lämnas av den offentliga förmedlingen, står det fritt för organisation som de tillhör att efter anmälan till eller tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen anordna enskild förmedling kostnadsfritt eller mot självkostnadsersättning”. Med hänvisning till detta avstyrkte utskottet förslagen om att man i den allmänna lagen skulle göra ett undantag för skrivbyråverksamhet. Inrikesministern hänvisade själv till denna möjlighet när vi diskuterade frågan i andra kammaren hösten 1970. Nu har man givit tillstånd till två sådana förmedlingar, Kvinnliga kontoristföreningen och Svenska skrivbyråoch kontorstryckeriförbundet. Dessa två organisationer har något olika syn på dispensgivningen.

Arbets marknadsstyrelsen har också följt denna konkurrents råd och avslagit framställningen. Samtidigt som jag tackar inrikesministern för svaret skall jag be att få ställa en följdfråga. Jag har med avsikt formulerat den allmänt, så att den inte skall direkt hänföras till ett ärende. Om behovet av en sådan här förmedling finns klart dokumenterat, skall då staten diskriminera mellan två organisationer av enskilda näringsidkare, som bägge vill ägna sig åt denna förmedling, trots att det finns underlag för båda? Det betyder ju i så fall att vissa företag riskerar bli av med sina kunder även för den del av verksamheten som inte är förmedling av vikariat, och det leder till att deras anställda blir utan arbete,
Fru talman! Jag kanske har anledning säga att jag naturligtvis gärna skulle ha önskat att utredningen hunnit behandla denna fråga, så att vi hade haft ett bättre underlag för vår diskussion.

Men helt allmänt måste jag säga att jag är tvingad att vänta tills utredningen blir färdig och vi har ett bättre material för att ta ställning. Därför kan jag inte säga annat än detta med anledning av den fråga som ställts,

Fru talman! Självfallet väntar jag mig inte att inrikesministern skall uttala sig i det besvärsärende som han snart får anledning att ta ställning till. Därför formulerade jag med avsikt frågan allmänt. Men jag tycker inte att det är tillfredsställande att inrikesministern hänvisar till att frågan är under utredning; vi har här en akut situation, och det har också redan meddelats tillstånd till en sammanslutning av skrivbyråer. Man måste kunna handla och ta ställning på detta område även om utredningar funderar över olika åtgärder som kan vidtas i framtiden. Min fråga gällde om det är rimligt att staten diskriminerar mellan två sammanslutningar av enskilda näringsidkare, när det är fullt klart att det finns underlag för båda att bedriva sådan här verksamhet. Den sammanslutning som redan fått tillstånd avstyrker av uppenbara konkurrensskäl — det kan man läsa innantill i de papper som den har skickat in till arbetsmarknadsstyrelsen.

De kan ju inte längre få den service som de i första hand har valt att efterfråga. Det gäller för övrigt även statliga myndig
Fru talman! Det skulle naturligtvis vara lätt för mig att på herr Romanus” fråga svara att om ett behov föreligger är det självklart att man skall ge tillstånd — naturligtvis vill jag inte hindra konkurrens. Men så enkelt ligger det sällan till när man skall ta ställning i ett ärende, Alla är förmodligen inte överens om att det är så, utan det kan råda delade meningar mellan de instanser som skall yttra sig. Därför kan jag inte göra ett uttalande i förväg utan tvingas säga att jag vill se alla omständigheter redovisade innan jag kan göra ett uttalande på denna punkt.
Fru talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat dels om jag anser att den nuvarande trafikoch taxepolitiken, som medför ökad takt i järnvägsnedläggningarna och ständigt höjda taxor, är tillfredsställande, dels om jag avser medverka till en omprövning av metoderna för beräkning av lönsamheten inom järnvägstrafiken.

Den av SJ i december 1970 föreslagna taxehöjningen har med hänsyn till prisstoppet tills vidare uppskjutits. Utan att nu närmare kunna ange tidpunkten för och storleken av en taxehöjning vill jag allmänt understryka det enligt min mening självklara förhållandet, att mera betydande kostnadsökningar rimligen måste leda till avgiftshöjningar hos SJ liksom hos andra transportföretag. Beträffande frågorna i övrigt vill jag hänvisa till riksdagens nyligen gjorda ställningstagande i anledning av vissa vid 1971 års riksdag väckta trafikpolitiska motioner. Ställningstagandet innebär en fortsatt principiell anslutning till den statliga trafikpolitiken. Målsättningen bör i enlighet härmed vara att åstadkomma en samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportapparaten samt att för landets olika delar eftersträva en tillfredsställande transportförsörjning och då — det bör noteras i detta sammanhang — i former som även tillgodoser kraven på effektivitet och kostnadsansvar hos trafikföretagen. Allmänt gäller att trafikplaneringen skall ske i kontakt med samhällsplaneringen i stort med vad detta innefattar av närings-, arbetsmarknadsoch regionalpolitiska hänsynstaganden. Med hänsyn till den omfattande debatt som nyligen ägt rum i riksdagen i ämnet torde det räcka med denna erinran om trafikpolitikens innebörd sådan den fastslagits av riksdagen. Jag vill slutligen erinra om den finansiella rekonstruktion av SJ, som riksdagen nyligen beslutat. Rekonstruktionen innebär, att en trafikpolitiskt betingad anpassning sker av SJ:s kostnadsansvar genom nedskrivning av det på SJ bokförda statskapitalet. Med nedskrivningen — i storleksordningen en miljard kronor — följer ett i motsvarande mån reducerat förräntningskrav på SJ. I sammanhanget sker också en redovisningsmässig omläggning inom SJ, vilken innebär att i resultatredovisningen hänsyn tas till den extra belastning som åvilar SJ i fråga om pensionskostnaderna för de anställda.